Herr talman! Förfalskade matkuponger, att muta en livsmedelsinspektör och cykelstöld är brott som i USA ger mer än ett års fängelse. Detta är brott som ger den amerikanska polisen fritt spelrum att gå in och söka i den svenska polisens fingeravtrycksregister och i framtiden även i våra DNA-register. Med en enkel knapptryckning kommer den amerikanska polisen att kunna söka i våra svenska register även för brott som i Sverige inte är brottsliga. Det är regeringens förslag. Man ger här ett stort och finmaskigt nät till den amerikanska polisen att gå ut och fiska med i det svenska datahavet. Att samarbeta med fingeravtrycksregister gör man i EU i dag, och det har man gjort sedan 2008. Sverige och USA har sedan 2011 haft ett samarbete om just fingeravtrycksregister, men då har man använt Interpol. Interpol har fungerat som en mellanhand, och man har prövat varje ärende från fall till fall. Men i dag kommer detta att ändras. Man kommer nu att ge den amerikanska polisen en direktingång till våra svenska register. Regeringen motiverar detta med att det ska bli smidigt och effektivt för den amerikanska polisen att söka i våra svenska register. Det finns ingen annan motivering. Något som också kommer att ändras är att det kommer att ske en spontan uppgiftslämning mellan myndigheterna. Man kommer alltså utan att någon frågar efter det att kunna skicka olika uppgifter till varandra. Vad mottagaren säger i frågan vet vi inte, men spontana uppgiftslämningar kommer nu att ske. Och det kommer att ske utan att man har tagit hänsyn till hur uppgifterna ska lagras eller hur gallringen av dem ska gå till. Datainspektionen har länge kritiserat den svenska polisen för att man inte är jätteduktig på att gallra i våra fingeravtrycksregister. Det ligger kvar mycket uppgifter där. Men vem kommer den amerikanska polisen egentligen att vara intresserad av att söka efter? Kommer det att vara miljöaktivisten, feministen, afrosvensken eller muslimen? Det kommer USA att få välja helt självt. USA har en av världens största underrättelsetjänster. Det finns hela 16 olika myndigheter som arbetar med underrättelse, och alla dessa myndigheter kommer att få tillgång till det svenska polisregistret. USA har också världens största samarbete med andra länder när det kommer till underrättelse, och de samarbetar med stater som Sverige aldrig skulle samarbeta med. Vi vet inte vad som händer med våra svenska uppgifter när USA nu fritt kan söka i våra fingeravtrycksregister. Regeringen säljer vår personliga integritet för att få en förenklad byråkrati. Det är inte bra. Herr talman! Vi kommer i dag att besluta om olovlig identitetsanvändning, ett jättebra förslag som riksdagen gemensamt kommer att klubba igenom. Vi fick höra från regeringspartierna att det sker en väldigt stor integritetskränkning, och därför behöver vi en ny brottsrubricering om olaglig id-användning. Där står regeringen upp och skyddar den personliga integriteten, men när det kommer till helt andra frågor som fingeravtrycksregister har den inga problem med att ta steg bort från skyddandet av den personliga integriteten. Vi får inte vara naiva. Därför yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservationen.

Herr talman! Att samarbeta för att förebygga och bekämpa brottslighet är nödvändigt. Sverige deltar i ett omfattande internationellt samarbete för att förebygga och utreda allvarliga brott. Informationsutbytet är av allra största vikt för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det kan röra sig om exempelvis terrorism, narkotikasmuggling, människohandel eller penningtvätt. En viktig utgångspunkt för Sverige är att ett ökat informationsutbyte över gränserna måste balanseras av ett effektivt skydd för den personliga integriteten. Sverige har samarbete med ett stort antal länder, framför allt inom EU, men vi har redan i dag också ett samarbete med USA. Det avtal som riksdagen behandlar i dag är ett avtal för att effektivisera formerna för informationsutbytet men också för att skapa ett högt integritetsskydd för de uppgifter som förs över. Avtalet innebär alltså en förbättrad skyddsnivå mot vad som gäller i dag. Det kan tyckas vara att gå långt när man ger varandra direktåtkomst till sina nationella fingeravtrycksregister, men det är avidentifierade uppgifter. Blir det en träff måste en ansökan göras för att det andra landet ska få tillgång till personuppgifter och ytterligare information, och det är det avlämnande landet som avgör vad som lämnas ut. Förslaget har varit ute på remiss. Exempelvis Justitiekanslern uttrycker att det framstår som ett ändamålsenligt förslag att möjliggöra ett samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna, samtidigt som den enskildes integritet värnas. Datainspektionen ifrågasätter om det inte blir alltför många brott som omfattas, eftersom gränsen ligger på ett år. Men, herr talman, det utbyte som finns i dag mellan Sverige och USA är utformat enligt Prümrådsbeslutet om samarbete mellan EU:s länder. I det beslutet finns dock ingen begränsning till att brottet ska ha minst ett års fängelse i straffskalan. Även på denna punkt är alltså detta avtal med USA strängare än det utbyte som baseras på Prümrådsbeslutet och även strängare än informationsutbytet inom EU. Både Prümrådsbeslutet och avtalet omfattar möjlighet till utbyte i syfte att förebygga brottslig verksamhet, alltså ett arbete som utförs med anledning av misstanke om pågående brottslig verksamhet eller misstanke om framtida brott, det vill säga underrättelseverksamhet. Ett annat skäl för att godkänna avtalet är att bättre kunna reglera skyddsnivån för de personuppgifter som utbyts med USA. De uppgifter som i dag lämnas till USA omfattas inte av ett sådant ramverk av skyddsbestämmelser som detta avtal innehåller. Det rör sig om regler om bevarande och gallring, användningsbegränsningar samt register av överförda och mottagna uppgifter. Den personliga integriteten är alltså mer skyddad av detta avtal än av det utbyte som redan förekommer. Konstitutionsutskottet har yttrat sig speciellt med fokus på skyddet för den personliga integriteten, och utskottet ser inga hinder mot att justitieutskottet tillstyrker propositionen. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till justitieutskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Efter Helene Peterssons anförande vet jag inte om jag har så mycket att tillägga. Men jag yrkar förstås bifall till utskottets förslag. När jag i samband med det här ärendet satte mig in i vilka regler som gäller i dag blev jag lite oroad. Precis som föregående talare nämnde finns det i dag mycket färre begränsningar. I Miljöpartiet brukar vi alltid värna just integritetsfrågor. Just därför är jag mycket nöjd med det här avtalet, för här blir det en skärpning. Man kunde säga att vi inför lite ordning och reda i informationsutbytet med USA, i stället för att det nästan har varit att byta information lite hur som helst. Det är aldrig bra, särskilt om man sedan tar i beaktande säkerheten i det amerikanska datasystemet, utifrån EUdomstolens underkännande av deras säkerhetssystem. Men det kanske kommer att rättas till. Det viktigaste är just att vi får ordning och reda. När det gäller till exempel utbyte av fingeravtryck är det i första skedet oidentifierade uppgifter som byts. Finns det en träff över huvud taget i systemet måste man gå vidare. Just för att kommentera Linda Sneckers anförande: Det är det avlämnande landets lagstiftning som avgör. Det är inte USA:s lagstiftning kring kuponger som avgör, utan det är svensk lagstiftning som avgör om något ska lämnas ut till USA. Det är samma sak beträffande de andra delarna. Därför är detta bra. Det kommer att skärpa integriteten och kommer samtidigt att underlätta informationsutbyte på de ställen där informationsutbytet är befogat.

Herr talman! Sedan 1988 har Miljöpartiet motionerat i riksdagen om personlig integritet. Miljöpartiet har föreslagit kriskommission om integritetsskyddet, omförhandling av ramavtal och informationsarbete med USA. Ni har motionerat om en myndighet som ska ha ett samlat ansvar för skyddet av den enskildes integritet. Det är jättebra förslag. Men så ser inte Miljöpartiets politik ut längre. Ni har kovänt i frågan. Min fråga är: Varför har Miljöpartiet lämnat den så viktiga frågan om den personliga integriteten?
Herr talman! Jag kan bara svara Linda Snecker: Det är just det vi inte har gjort. Som jag just redogjorde för i mitt anförande - och som också Helene Petersson har redogjort för tidigare - är det betänkande som vi diskuterar nu, om informationsutbyte med USA, ett steg framåt när det gäller värnandet om den personliga integriteten. I dag är det mycket sämre. Därför är jag glad över att vi i dag i riksdagen kan ta ställning till frågan och klubba det här förslaget. Vi kommer också att fortsätta att arbeta för den här frågan samt frågor som samlar myndigheter och så vidare. Vi får se. Vi arbetar på. Det finns förslag om sådana saker som vi kanske kommer att debattera här i framtiden. Miljöpartiets politik ligger fast, och vi är helt överens i regeringen när det gäller de här frågorna.
Herr talman! Tack för ditt svar, Mats Pertoft! Med kolet och försäljningen av Vattenfall sviker Miljöpartiet. Beträffande förlängda id-kontroller och asylrätten sviker Miljöpartiet. När det är kris i ert parti dumpar ni det kvinnliga språkröret, men det manliga språkröret får sitta kvar. Miljöpartiet är varken feminister, gröna eller flyktingvänner längre. Vad är nästa steg? Är det att ta bort "miljö" och bara heta "partiet"?
Herr talman! Även om jag inte riktigt förstår vad detta har att göra med informationsutbyte med USA: Vi har en kvinnlig partiledare och har haft det sedan partiet grundades - i motsats till många andra partier. Att den personen ibland byts ut kallar man demokrati. När det gäller kolet arbetar vi på frågan. Vi får se vilket stöd det finns bland annat i riksdagen. Vi respekterar de demokratiska principerna och arbetar utifrån dem. Miljöpartiet kommer alltid att förbli ett miljöparti. Vi är bara glada om andra - efter många år - också tar upp den kampen. Vi tävlar gärna i den genren.